Fru talman! Birgitta Dahl tog upp många ämnen och ställde många frågor som det skulle ta lång tid att besvara. Jag skall ta upp några av dessa frågor. Jag noterar bl.a. att attityden gentemot en Nordsjökommission nu inte är så negativ som jag tidigare har uppfattat den, vilket jag hälsar med tillfredsställelse. Avsikten med en sådan kommission är naturligtvis inte att skapa en onödig byråkrati utan att ge bättre förutsättningar för att kunna samarbeta kontinuerligt, så att man får fram åtgärder i tillräckligt god tid. När det gäller havsmiljön måste jag ändå ställa en fråga till miljöministern: Vad är det som har gjort att regeringen beträffande klorutsläppen, som jag tidigare sade, tydligen har velat ta mera hänsyn till de ekonomiska intressena än till miljön? Vi vet ju att det finns möjligheter att agera mycket snabbare. T.o.m. VD-n i Korsnäs har sagt att kraven i propositionen kommer att mer än väl kunna uppfyllas. Därför har man väl satt målet litet väl lågt, Birgitta Dahl. Miljöministern säger att de som skall arbeta med miljön skall få bättre resurser. I detta sammanhang finns det ett bekymmer som jag gärna skulle vilja ha utrett, om det är möjligt. Regeringen utlovar ju 100 nya handläggare. Men det finns inte pengar till dem. De 10 milj.kr. som anvisats räcker väl till i snitt en handläggare per län. De övriga känner sig fortfarande ganska osäkra. Det är en osäkerhet som är bekymmersam, eftersom det har rått en oro ute på myndigheterna i dessa sammanhang. Förslaget om inrättande av ett miljöteknikinstitut är bra. Men en internationell luftvårdsfond hade också behövts. Jag tror att vi måste försöka arbeta för en sådan, även om alla stater inte ställer upp. Hur tänker regeringen annars göra för att få länder, exempelvis Polen, att starta en utveckling mot bättre rening av utsläppen, om de inte har ekonomiska resurser, vilket vi vet att de inte har? När det gäller reglerna för koleldning kan jag nämna att man vid 4” värmeverket i Nässjö väger mellan att använda flis eller kol. Där kommer en hårdare bestämmelse för koleldning naturligtvis att innebära att man kanske väljer ett biobränsle, vilket vore bra ur alla synpunkter. Får jag slutligen bara säga att jag anser det vara värdefullt att miljöministern när hon i dag kommenterade riksdagsinitiativen hade ett något trivsammare ordval än tidigare. Vi är eniga om väldigt mycket, vilket jag också framhöll i mitt inledningsanförande. Men jag kan förstå om miljöministern är besviken över att socialdemokratin och regeringen inte har fått vara de som så att säga har angett den högsta nivån utan i vissa stycken har fått vara dem som tillsammans med moderaterna anger den lägsta nivån.

Fru talman! Det sista som Birgitta Dahl talade om i sitt anförande var humanismen. Jag tar mig friheten att åter hänvisa till von Wright, vilken enligt min mening uttrycker det hela på ett mycket bra sätt. Det vi skall verka för är enligt honom: ”Något i stil med den grekiska antikens ideal att stämma människans liv i harmoni med hennes naturgivna levnadsbetingelser.” Detta kan säkert vi alla ställa oss bakom. Jag vill ändå återkomma till den kampanj som socialdemokraterna för mot industrin, där man säger att industrin värnar om miljön bara när det finns pengar att tjäna. Jag vidhåller att kampanjen är kränkande och osann. Den är ett slag i ansiktet på framför allt alla de människor som gör ett verkligt fint arbete för att förbättra miljön. Det är ändå så att statsmakterna skall ge spelreglerna för hur miljön skall förbättras på olika sätt, med ekonomiska styrmedel, med administrativa regler, med koncessionsförfarande eller på annat sätt. Så är spelreglerna, och det tycker jag att vi skall respektera. Jag tycker emellertid inte att regeringen riktigt lever upp till detta, när man t.ex. ställer vissa krav på Volvo och inte motsvarande krav på ett raffinaderi som Scanraff, som ligger bara några mil från Volvos anläggning och som förorsakar precis motsvarande utsläpp, som drabbar människor på exakt samma sätt. Sedan vill jag ta upp freonfrågan. Kommer Sverige att verka för att tidigarelägga granskningskonferensen, att verka för att den skall äga rum före 1990? I så fall tycker jag att det är bra. Och i så fall följer man ett initiativ som har tagits i USA av det amerikanska naturvårdsverket, EPA. Jag anser att uppfattningen om att det är vi som driver den här utvecklingen är övermaga och felaktig. Den tekniska utvecklingen drivs framför allt i USA. Det är NASA-rapporten, som presenterades i USA, som har givit ett sådant genomslag att det har kommit fram andra metoder att klara freonanvändningen till de tekniska applikationer man har men med användande av mer ofarliga medel. Det är faktiskt inte den socialdemokratiska regeringen som har drivit denna utveckling, utan utvecklingen har drivits framför allt av marknadskrafterna, framför allt av de behov som uppstår i en marknadsekonomi.

Fru talman! Jag lyssnade på miljöministern när hon tog upp de skärpta kraven för eldning med kol. Jag fick intrycket att det viktiga för henne var att redovisa de eventuellt olika motiv som kan ligga bakom skärpningen av kraven. Är det inte så, Birgitta Dahl, att det viktiga är just skärpningen, inte motiven? Är det inte mindre viktigt om den ene vill ha kvar kärnkraften och den andre vill ha koleldning? Det viktiga är väl ändå att vi får en skärpning av kraven. Jag tror emellertid att de som bygger de mindre kolkraftverken är socialdemokrater. Tekniken har gått mycket långt. Och den har gått snabbare än t.o.m. den eventuelle motionsskrivaren har kunnat förutse, även om det är möjligt att det kommer motioner och propositioner härom. Därför tror jag att vi kan känna oss ganska trygga - man kommer att klara det här. Sedan för miljöministern en diskussion kring kväveutsläppen, och det är naturligtvis en mycket viktig diskussion. Innan jag gick hit i dag läste jag i en tidning att 87 96 av de bilar som säljs i dag har katalytisk rening. Detta styrker mig klart i uppfattningen att vi hade rätt när vi hävdade att den obligatoriska reningen kunde införas två år tidigare. Det ville inte miljöministern. Nu har vi precis samma diskussion när det gäller lastbilarna. Vad är det som gör att socialdemokraterna nu tillsammans med moderaterna vill införa avgasreningen för lastbilar två år senare än vad som teoretiskt hade varit möjligt här i landet? En annan sak gäller stimulansen till avgasrening i den befintliga bilparken, dvs. tusenlappen. Birgitta Dahl har sagt att det är en onödig insats. Är det inte principiellt mycket viktigt att föra fram trafikens betydelse när det gäller miljön? Förutom det konkreta bidraget till att rena avgaserna från befintliga bilar skulle en sådan här åtgärd på ett alldeles utomordentligt sätt föra in diskussionen på kvävets roll i samband med trafiken. Havsforskningen har också diskuterats av Birgitta Dahl. Vi hade en föredragning i utskottet om hur havsforskningsfrågorna blivit försenade. Detta visar utredning på utredning på utredning, som inte harlett till resultat. Det är bra om resultaten kommer nu. Till sist vill jag ställa en fråga till Birgitta Dahl — jag ställde den tidigare till Margareta Winberg. Hon skall nämligen tillsammans med moderaterna här i dag rösta för att de ideella organisationerna inte skall ha rätt att överklaga beslut i miljöärenden. Jag skulle vara mycket tacksam om Birgitta Dahl ville förklara, eftersom Margareta Winberg inte ville göra det, vad det är som gör att socialdemokraterna inte anser att de ideella miljöorganisationerna skall ha den rätten.

Fru talman! Tystnaden när det gäller att svara på de frågor som jag riktade till oppositionen är bedövande och avslöjande. Jag kan försäkra att vi socialdemokrater kommer att förfölja er med dessa frågor fram till valdagen — på medborgarnas vägnar, på de engagerade människornas vägnar som vill att vi gemensamt skall ta ansvar för miljöpolitiken och kärnkraftsavvecklingen. Vi kommer hänsynslöst att förfölja er med dessa frågor; och ni måste svara på dem om ni skall ha chans att över huvud taget förtjäna medborgarnas förtroende. Det står alldeles klart även av inläggen här i debatten att det som vi diskuterar mellan regeringen och oppositionen är detaljer i det hela, varom vi är eniga. När jag säger detaljer menar jag inte att det är oviktigt. Jag menar att det är väsentligt att ta vara på det som förenar oss när det gäller att åstadkomma resultat. Det var intressant att lyssna på diskussionen om kraven när det gäller kolanvändning. Den diskussionen avslöjade att inte är oppositionen ute efter att stoppa kolanvändningen, vilket man vill ge sken av. Vår inställning är den att man vid prövningen av enskilda anläggningar skall pressa kraven så långt det någonsin går. I de fall som har varit aktuella på senare tid ligger våra krav långt under de som oppositionspartierna här har talat för. Detta är verkligheten. När det sedan gäller lastbilar och bussar, de krav vi där ställer på avgasrening och de tidsgränser vi har ställt upp vill jag säga följande. Skälet till de årtal vi har föreslagit är inte hänsyn till industrin, utan skälet är att vi skall kunna få en kontrollapparat som fungerar för att följa upp det här systemet. Någon sådan kontroll har man inte i USA. Om det bara gällde att lägga fast kraven utan att bry sig om att ha en fungerande kontrollapparat, skulle vi också kunna föreslå 1990 och 1992 i stället för 1992 och 1994. För att det här systemet skall få effekt — och det är det som är viktigt — är det mycket betydelsefullt att man kan sköta kontrollen. När det gäller resurserna, Karl Erik Olsson, är det så att de tio miljoner kronorna bara är det första steget. De hundra handläggarna gäller helt nya resurser av mångdubbelt slag. Det pågår en diskussion mellan oss och länsstyrelserna för att vi skall kunna rikta in resurserna på rätt sätt. Det är som grund för en sådan resursfördelning som också den regionala miljöinventering skall göras som regeringen beskriver det i propositionen. Vidare är det så när det gäller klorutsläpp att det har framgått av tidningsartiklar på senare tid att industrin kan mer än vad den tidigare har erkänt för regeringen. Det är emellertid nu och inte 1992 som den ena fabriken efter den andra får sina tillstånd omprövade. Den omprövningen skall vara avslutad senast år 1990. Här ligger vi långt före alla andra länder i världen. Då skall våra ställningstaganden och kravnivåer jämföras med Anders Dahlgrens motivering för att upphäva Svante Lundkvists beslut om Skoghall, nämligen att kvicksilverhanteringen av miljöskäl borde upphöra men att han vid en samlad bedömning där också sysselsättningsfrågorna och kostnaderna vägdes in kom fram till en annan bedömning. Jag vill alltså säga att den beskrivning som har givits i den offentliga debatten från bl.a. Karl Erik Olssons sida om innebörden av våra krav på massaoch pappersindustrin är helt felaktig. Karl Erik Olsson påstår att vi väntar till 1992. Vi gör de insatser nu som har tvingat industrin att erkänna att den faktiskt kan mycket bättre. Det erkännandet kommer vi att utnyttja.

Fru talman! Jag vill gärna säga till miljöministern att jag svarade på så många frågor som jag hann med på två minuter. Jag skall svara på ytterligare några frågor. Frågan om kväveoxiden är viktig. Det är klart att det är ganska drastiskt att försöka skära ner kväveoxidutsläppen så mycket som vi föreslår. Jag tror emellertid att det är nödvändigt. Av samma skäl som Birgitta Dahl alldeles nyss sade att man har tvingat fram ett agerande ifrån massaindustrin, gäller det att driva på den tekniska utvecklingen, Två tredjedelar av kväveoxidutsläppen kommer från bilismen. Den delen är kanske svårast att komma åt. Det krävs emellertid att vi satsar på alla områden på en gång och så fort som möjligt. Det gäller att agera beträffande de begagnade bilarna. Det gäller att agera beträffande de tunga fordonen. Det gäller att få fram bättre drivmedel och bättre motorer. Det gäller också att se på hela trafiksystemet. Jag tror inte att det går att komma fram till lösningar på allt detta, om vi inte från riksdagens sida fattar ett beslut om en långsiktig målsättning. Från centerpartiets sida har vi föreslagit sekelskiftet. Det är ett jämnt och bra årtal. Birgitta Dahl frågade vidare — det var väl kanske när det gällde den frågan som jag var så tyst — om vi har låtit lura oss. Nej, det har vi inte. Vi har en klar uppfattning om att man måste vidta åtgärder på alla dessa områden — när det gäller både kväveoxidutsläppen och koldioxidutsläppen. Sedan kan man i och för sig vara oense. Jag är fruktansvärt oense med Ivar Virgin och andra moderater om kärnkraften. Jag har också varit oense med socialdemokraterna om kärnkraften. Det påverkar dock inte ställningstagandet här. Vi vet ju att det finns alternativa energikällor som går att använda. Vi skall därför ställa kraven så att de tillsammans med de beslut som riksdagen har fattat om kärnkraftens avveckling tvingar fram en utveckling i sådan riktning. Det kommer då att fungera. Samtidigt säger Birgitta Dahl att koldioxidhalten skall gå ned. Det beslut som riksdagen troligen kommer att fatta kommer att innehålla två saker när det gäller denna fråga. Vi skall dels sätta ett tak på den nuvarande nivån, dels få ett program från regeringen för hur utsläppen skall minska. Mot bakgrund av det uttalande som nyss gjordes hoppas jag att det skall gå ganska bra att genomföra ett sådant program inom regeringskansliet, även om denna fråga inte skulle komma att brytas ut vid valet. Även om det finns skillnader i budgetförslaget, eller kanske just därför, visar det att vi har ett flerpartisystem i detta land där också partier som kan tänkas ingå i ett möjligt regeringsalternativ kan ha olika uppfattningar. Jag inbillar mig faktiskt att socialdemokraterna i ett sådant läge inte kommer att förhålla sig fullständigt passiva i denna riksdag, utan de kommer att stötta radikala förslag.

Fru talman! Birgitta Dahls hänsynslöshet när det gäller att ta upp frågorna i valrörelsen tror jag på. Jag utgår från att det kommer att bli en hård debatt, och att det finns anledning till det. Socialdemokraterna anser att det bara är de som kan föra en rimlig miljöpolitik. All erfarenhet visar, enligt min mening, att det inte är så. Att en borgerlig livssyn inte skulle gå att förena med värnet av vår miljö är fortfarande nonsens. Äganderätten utgör tvärtom en garanti för en god miljö. Man behöver bara jämföra de öppna marknadsekonomierna med andra alternativ för att bli fullständigt övertygad om att så är fallet. Vi kan ta ett exempel. I Polen har fyra områden klassats som ekologiska katastrofområden, och i södra Polen har man uppmätt svavelnedfall på 1 700 kilo per hektar och år. Det är 50 gånger den högsta nivån i Sverige. Att socialistiska system skulle vara bättre än marknadsekonomiska liberala system är således fullständigt felaktigt. Birgitta Dahl var inne på koldioxidproblematiken. Frågan är hur socialdemokraterna uppfattar detta mål. Är det en av de viktigaste globala miljöfrågorna eller inte? Enligt Gro Harlem Brundtland är det den helt dominerande miljöfrågan. Det är den frågan som sätts upp på plats nr 1 före alla andra frågor. Jag frågar socialdemokraterna: Är denna fråga viktig eller inte? Om den är viktig skall vi självfallet vidta åtgärder. För Birgitta Dahl verkar denna fråga bara vara en inrikespolitisk fråga, där det handlar om att eventuellt ställa borgerliga partier mot varandra. Är det detta som är socialdemokraternas enda mål i denna fråga? I så fall tycker jag att det är upprörande att en global miljöfråga, som av världsexpertis definitivt anses ligga i topp, av socialdemokraterna uteslutande ses som en fråga för att eventuellt splittra borgerliga partier. Det är en upprörande inställning till denna fråga. Det är egendomligt att man i s-reservationen får läsa att koldioxidproblemet är av global natur och att det inte finns något internationellt erkännande av problemet, vilket är fel. När det gäller freon skall vi vidta extrema åtgärder, men på detta område skall vi inte vidta några särskilda åtgärder. Det tycker jag är mycket egendomligt.

Fru talman! Det saknas fortfarande svar på de mycket allvarliga frågor jag ställde. De är verkligen allvarliga, för de berör trovärdigheten och problemet vem man kan lita på i de miljöfrågor som har spelat en fullständigt avgörande roll för att väcka Sveriges folk till besinning och vilja till förändring i det här avseendet. Människorna måste få svar på dessa frågor. Det får icke inträffa en gång till att borgerligheten bär sig åt som den gjorde före 1976 års val och därefter i regeringsställning, då man svek dem som av övertygelse hade röstat på ett alternativ som man trodde skulle finnas. Karl Erik Olsson gjorde ett mycket intressant medgivande. Han sade att skall vi driva en radikal miljöpolitik, kan man väl samarbeta med oss socialdemokrater även i en borgerlig regering. Hur skall det gå till? Skall vi väcka motioner som de centerpartistiska riksdagsledamöterna röstar på? Då kommer ju inte den regeringen att kunna sitta kvar. Så är det beträffande den här frågan — det är sant, Karl Erik Olsson. För att man skall bli effektiv när det gäller att i samarbete mellan socialdemokratin och centern driva en radikal miljöpolitik krävs det en socialdemokratisk regering. En annan fråga är naturligtvis om centerns ställningstagande i dag innebär att man går emot naturgasintroduktionen, som man i regeringsställning och även senare så ivrigt har varit för. Detta var ett av skälen till att jag ställde frågan om kärnkraftsavvecklingen och koldioxidproblemet. Den frågan måste centern ta på allvar och svara på. När det gäller hur vi skall kunna förbättra trafiken, vill jag säga att om vi skall nå effekter för miljön, vilket naturligtvis är det viktigaste, måste vi ha ett fungerande kontrollsystem. Försök inte komma ifrån det! Jag tycker att utskottets skrivning när det gäller katalysatorer på gamla bilar är upprörande i det avsnitt där man direkt säger att det inte får vara någon onödig byråkrati som hindrar konsumenter att välja själva. Det är mycket svårt att få rätt burk monterad på rätt bil. Om en mängd enskilda människor skulle luras att köpa fel saker och misslyckas i sitt arbete, så skulle det vara ödesdigert för tilltron till hela arbetet med att minska bilavgasutsläppen. Därför måste vi ha ett system där man kan visa att de insatser som vi gör verkligen leder till resultat, och där man kan kontrollera att alla aktörer uppträder på rätt sätt. Fru talman! Jag tycker fortfarande att det står helt klart att vi i de avgörande frågorna har en bred uppslutning hos svenska folket. Att sedan oppositionspartierna ett valår känner behov av att nedvärdera regeringens insatser och försöka beskriva sina egna som litet bättre än de är — det är för all del mänskligt. Men jag tycker inte att det riktigt passar sig i den här viktiga frågan. Jämför man era förslag med det stora arbete som vi har uträttat — och som förvisso inte är fullkomligt utan behöver förbättras kontinuerligt — så har vi socialdemokrater anledning att känna stolthet.

Fru talman! ”Må vattnet frambringa ett vimmel av varelser.” Det var enligt Första Mosebok den order som utgick på femte skapelsedagen. Sedan dess har havet gett näring åt generation efter generation. De första människorna som befolkade vårt land slog sig ner vid havet, ty där fanns alltid föda. Om jakten slog fel kunde man alltid mätta sig med vad havet gav — fisk, musslor, ostron, skaldjur och andra proteinrika födoämnen. Är det detta vi nu håller på att förstöra? Jag följer med skräckblandat intresse det som håller på att hända med våra hav. ”Dödsalger” står det i tidningarna. ”Svartdöden” skriver min norska kollega. För cirka fem år sedan försvann torsk och rödspätta i min skärgård i norra Bohuslän. Krabborna på insidan Kosterfjorden har varit borta ännu längre. De dog tre fyra år tidigare. Nu ligger laxöringen död längs stränderna, och det verkar som om ålen gör sin sista säsong. Mördaralgerna breder ut sig. De täcker hela Skagerrak och har gått långt upp längs norska kusten, upp i höjd med Bergen; 40 km ut till havs finns algtäcket. Mina fiskare får död fisk i sina trålar långt ute i Skagerrak och på stora djup. Öresund har drabbats och Östersjön är hotad. Det kanske mest skrämmande är att ingen egentligen vet någonting. Forskningen är eftersatt, och vi har på något sätt blundat för verkligheten. Döda havsområden på olika håll runt våra kuster har inte utgjort tillräckliga varningsklockor när det gäller att verkligen ta i tu med problemen och satsa på rening av utsläppen i luft och vatten. På något sätt har människorna haft den uppfattning som Gunnar Eriksson i Näs — han som skrev böckerna om Svitjod, med illustrationer av EWK — uttryckte: ”Det ansågs på den tiden att smuts som kastades i havet inte var smuts längre.” Det skrev han för 20-30 år sedan. Jag vägrar att tro att havet skall totalförstöras och att vi rådvilla skall åse hur förstörelsen breder ut sig. Jag tycker att den miljöproposition vi behandlar är ett tecken därpå med sina bortåt 700 yrkanden. Men här räcker det inte med ett miljöparti, som bara står upp och talarom Prot. 1987/88:134 förbud utan ansvar för människorna. Ansvaret för miljön måste också paras 6 juni 1988 med ansvar för människorna, och det är den avvägningen vi som politiker i ansvarig ställning har att göra. Vi i moderata samlingspartiet har i de förslag vi lagt fram tagit denna hänsyn. Vi menar att ekonomiska styrmedel, där vi sätter en gräns vid den högsta rening som är möjlig i dag, med kraftiga kostnader om gränsvärdena överskrids och belöning om de underskrids, är ett bra sätt att minska tillförseln av gifter och skadliga ämnen till våra vatten — och jag talar då inte bara om våra hav. Vi pekar också på de internationella åtgärder som måste till. Sverige kan inte ensamt, och inte ens i någon nämnvärd grad, förbättra tillståndet om andra länder fortsätter med sina utsläpp i luft och vatten. Om norrmännen inte upphör att släppa ut sina avlopp från samhällen och fabriker orenade, kommer inte fisken att återvända till mina vatten i min skärgård. Om Danmark inte renar sina utsläpp kommer Kattegatt inte att återfå sin livskraft. Sälarna kommer att försvinna; stammen är redan nu kraftigt reducerad i Kattegatt och säldöden har påbörjats i Skagerrak. Det hjälper inte, Birgitta Dahl, att förbjuda skyddsjakten och ta bort möjligheten att befria skadade och sjuka djur, som inte kan livnära sig på normalt sätt utan tar fisken i redskapen. Det är andra åtgärder som måste till. Det är möjligt att er aktionsgrupp mot havsföroreningar kan åstadkomma en förbättrad situation, men det räcker inte med papper och planer, utan det behövs åtgärder. Åtgärder som minskar utsläppen, vilka hittills bara ökat, är inte bara ett mål utan en nödvändighet. Vi i moderata samlingspartiet har i de reservationer vi fogat till betänkandet gått längre än regeringen, men inte längre än vad som behövs. Vi skall genom att följa utvecklingen se till att regeringen, och då i första hand miljödepartementet, inte slappnar av i sin strävan för en bättre havsmiljö. Det behövs en bättre rening när det gäller våra kommunala reningsverk och när det gäller industrins utsläpp i luft och vatten. Detta har vi redogjort för i partimotioner, kommittémotioner och enskilda motioner. Genom att använda ekonomiska styrmedel kommer vi att uppnå resultat. Vi kräver därför i reservation att det skall finnas inte bara en aktionsplan mot havsföroreningar utan också en aktionsplan för insjöarna. Vad som inträffat i Vättern visar att våra krav inte är onödiga och överdrivna. Vår reservation 104 om skyddet och tillsynen av Göta älv, som är dricksvattentäkt för mer än en halv miljon svenskar, har också tillkommit av omtanke om våra inhemska vatten. Vårt beslut om katalytisk avgasrening kommer att få effekt, och det är glädjande att konstatera att människorna har ställt upp på den frivilliga linjen som föregått tvång att installera katalysatorrening på nya bilar. Inom många områden av vårt land, särskilt på västkusten, präglas sommartrafiken till stor del av utländska bilar. Nästa steg är självfallet att försöka få även de utländska bilisterna att rena avgaserna. Jag har försökt att göra en beräkning och har kommit fram till vilka som står för sommartrafiken på E 6 i Bohuslän. Av fem personbilar är tre norska, en personbil kommer från ett annat främmande land och en personbil är 55 svensk. De tusen långtradare som dagligen passerar Svinesund borde helt eller åtminstone till större delen flyttas över till transport på kölar. Sådana förbättringar skulle kunna göras ganska snabbt och ha stor positiv effekt. Internationellt måste betydligt större ansträngningar göras än hittills för att hejda havets förstörelse. På nordisk basis gäller det framför allt att få Norge att minska och helst upphöra med förstörelsen av norra Skagerrak. Det gäller att få Danmark att rena sina utsläpp till Kattegatt, inte minst i fråga om utsläppen från städer och andra tätorter men också från det danska jordbruket. Finland har stora giftutsläpp från sina industrier i Bottenviken, utsläpp som kan äventyra laxbestånden i de naturreproducerande älvarna. Internationellt måste vi komma till tals med Nordsjöländerna England, Holland, Belgien, Västtyskland och Frankrike. Det vräks ut gifter och avfall som förstör Nordsjön. Men gifterna förs också med Jutska strömmen in i Skagerrak och Kattegatt. Det behövs därför en Nordsjökommission, vilket också utskottet har beslutat ge regeringen till känna. Men här har socialdemokraterna reserverat sig. Socialdemokraterna ser inga uppenbara fördelar med att skapa en Nordsjökommission — tyvärr. Fru talman! Det som har inträffat i Västerhavet kan få följder som vi i dag inte kan ana. I värsta fall kan det slå ut den kår, fiskarna, som får sin bärgning ur havet. Det kan om utvecklingen inte hejdas ta bort turistnäringen, ty jag är tveksam om miljöministern eller jag vill bada i snusbrunt vatten eller där vattnet är försett med ett algtäcke, som i Sverige kallas dödsalgen och i Norge svartdöden. Norska forskare avråder oss från att äta musslor och bada i grunda vikar. Jag tror och hoppas att vi skall klara av det hela utan alltför stora skador. Jag förutsätter att man är beredd att hålla dem skadeslösa som drabbas. Det gäller i första hand odlare och fiskare. Jag hoppas också, när bilden klarnar och vi kan sammanfatta läget och avläsa tillståndet, att det inte är så allvarligt som tecknen tyder på i dag. Vad vi nu vet är att havsbrukarna gjort avsevärda förluster och att fisken dör. I hur stor omfattning har vi inte klart för oss. Vi vet bara att det är avsevärda mängder. Det är vår skyldighet att, när giftalgerna försvinner, genom utsättningar se till att fisktomma områden på nytt kan reproducera fisk av de arter som slagits ut och som har sin naturliga hemvist i våra vatten. Det skall finnas ett vimmel av varelser, och där har vi ett ansvar. Jag vill sammanfatta de åtgärder som krävs sålunda: Utsläppen måste kraftigt minska. Forskningen måste intensifieras. De som oförskyllt drabbats måste hållas skadeslösa. Vi måste ta på vårt ansvar att utrotade bestånd ersätts. Birgitta Dahl sade att hon tillsatt tre arbetsgrupper. Jag konstaterar att det inte ingår någon från fisket i någon av arbetsgrupperna, trots att fiskarrepresentanter skulle kunna tillföra utredningarna ganska värdefulla synpunkter. Vi har erbjudit oss att ställa upp, men det har avböjts. Erbjudandet står emellertid kvar, om miljöministern skulle komma på andra tankar. Vi skall inte spara för att rädda våra hav, säger Birgitta Dahl. Något liknande sade Olof Palme och Gro Harlem Brundtland när de 1985 rodde runt i det snusbruna vattnet i Idefjorden. Men efter detta har ingenting hänt, trots att Prot. 1987/88:134 det har förflutit tre år. 6 juni 1988 ” Jag vill, fru talman, yrka bifall till de reservationer om havsföroreningar där moderaterna finns med och avslag på de socialdemokratiska reservationerna samt i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Det går att rädda miljön. Hoten mot miljön och skövlingen av orörd och värdefull natur är en av de största utmaningar som vår generation står inför. Naturligtvis är det då lätt att gripas av pessimism vid larmrapporter om övergödda kusthav, utrotningshotade arter och döende skog. Vi får då inte glömma att åtskilliga miljöhot under gångna år har kunnat avvärjas genom aktiv opinionsbildning, politiska beslut och utnyttjande av ny teknik och nya vetenskapliga rön. På den vägen måste vi gå vidare, men snabbare. Framtiden är inte ödesbestämd och hoten mot vår miljö kan avvärjas, men det krävs att vi tar hoten på allvar, att vi inte ständigt låter kortsiktiga intressen gå före värdet avt.ex. fria forsar och en levande fjällskog, att vi inte låter utdragna utredningar försena ingripanden mot farliga utsläpp, att vi sätter pris på miljön, så att det inte är gratis att förorena, att vi visar ansvar mot kommande generationer. En del menar ju att miljön kan räddas genom att den ekonomiska tillväxten upphör — Sverige överger frihandeln och ny teknik bromsas. Vi i folkpartiet menar att en sådan politik skulle få en helt motsatt effekt. Sverige skulle få såväl lägre standard som mindre tekniska och ekonomiska resurser för miljövård. Vi behöver ekonomisk tillväxt, inte minst för att få större möjligheter att bekämpa miljöförstöring och för att värna orörd natur. Vi behöver också mer, inte mindre, internationellt samarbete beträffande miljöproblem som inte känner några gränser. Folkpartiet är utvecklingsoptimistiskt. Vi är övertygade om att ekonomisk tillväxt, högteknologisk utveckling och miljövård är en möjlig kombination. Vi är övertygade om att ekonomisk tillväxt, högteknologisk utveckling och miljövård är till fördel, ja vi är övertygade om att ekonomisk tillväxt, högteknologisk utveckling och miljövård är en nödvändig kombination. Men då får man anstränga sig. Då får det inte bli sådana fördröjningar från regeringens sida att riksdagen gång på gång har anledning att rikta anmärkningar mot regeringens hantering, att gång på gång efterlysa förslag. Regeringen får lov att anstränga sig när det gäller åtgärder. På punkt efter punkt går nu riksdagen emot regeringen. Regeringen ligger helt enkelt efter. Det kan gälla aktionsprogram mot koldioxidutsläppen, Internationella luftvårdsfonden, gränsvärde för kväveoxider vid kolförbränning eller gränsvärde för svavel vid kolförbränning. Det gäller återvinningsplan för freon och källsortering, miljöfarliga batterier och miljöinriktad utbildning, obligatoriska miljökonsekvensanalyser och floraoch faunavården. Jag har bara nämnt hälften av de områden där regeringen måste ge sig. Det här kallar statsrådet Birgitta Dahl för några detaljer. Vad är detta för prat? 159 reservationer varav faktiskt 9 socialdemokratiska reservationer som de socialdemokratiska ledamöterna kommer att yrka bifall till. På 17 punkter får regeringen ge med sig. Skulle det helt plötsligt röra sig om detaljer? När regeringen och dess företrädare blir så upprörda att de talar om 57 att en framtida borgerlig regering nästan måste avgå, frågar man sig vad en sådan här regering skall göra. Alla de tillkännagivanden som nu riktas till regeringen är skärpningar och förbättringar. Hur kan då socialdemokraterna med bibehållen trovärdighet stå upp för regeringsförslag här i riksdagen, vilka på punkt efter punkt är gapande hål i det golv som det talades om inledningsvis — eller lägga goda förslag i en utdragen utredningskvarn? Fru talman! Folkpartiet har nu fått gehör för en lång rad krav på utökade insatser för miljön. År efter år har vi framlagt omfattande partimotioner om miljön. På minst 17 punkter får regeringen överge sitt motstånd. Vi nämner detta därför att dessa punkter är viktiga — de är inte detaljer. Socialdemokraterna motsätter sig ett program mot koldioxidutsläpp, men det hjälper inte; nu får regeringen och socialdemokraterna stryka flagg. En internationell luftvårdsfond är ingen detalj. Socialdemokraterna motsätter sig förslaget, men det hjälper inte; regeringen och socialdemokraterna får stryka flagg. Det är obegripligt att socialdemokraterna avvisar ett förslag om stöd på 1 000 kr. till dem som skaffar bättre avgasrening på äldre bilar. Förslaget innebär ju att vi tar till vara många enskilda människors miljöintresse och vilja att göra en insats för en renare natur. I det beslut som riksdagen kommer att fatta understryks att myndigheterna inte skall sätta upp några byråkratiska regler som i praktiken skulle hindra reformen. Det är nog bäst att vi uttalar detta, med tanke på vad miljöministern sade alldeles nyss. Avgasreningen skall vara enkel och rak och kunna av vanliga människor begripas och förstås och kunna testas vid den vanliga kontrollbesiktningen. Socialdemokraterna motsätter sig förslaget, men det motståndet hjälper inte; regeringen och socialdemokraterna får stryka flagg. Riksdagen gav regeringen i uppdrag att utreda ett eventuellt Östersjölaboratorium för att intensifiera insatserna mot havsföroreningen i Östersjön. I propositionen avfärdar regeringen ändå hela förslaget. Birgitta Dahl låter förstå att hon samtalat med några kolleger i regeringen. Detta är att visa nonchalans mot ett av riksdagen beslutat uppdrag. Också på denna punkt får regeringen — och klokt nog tillsammans med sina egna vapendragare här i riksdagen — stryka flagg. Fru talman! Folkpartiet har några viktiga utgångspunkter för en effektivare miljövård. Låt mig nämna tre exempel. Vi måste i Sverige spela en mer offensiv roll på den internationella arenan. Vi måste skapa en effektivare organisation och effektivare styrmedel för att handskas med miljöfrågorna. Vi måste utan tidsspillan genomföra offensivare åtgärder — på en rad områden. Människor har nämligen en befogad oro, men människor har också intresse för åtgärder; det är viktigt att vi utgår från enskilda människors vilja att bidra till att lösa miljöproblemen. Margareta Winberg nämnde i sitt inlägg att landet inte byggs av lagar allena utan av människors värderingar också. Vad är det då för fel att uppmuntra enskilda människors engagemang? Det är i det sammanhanget vi skall se stödet för t.ex. den katalytiska avgasreningen. Det finns ju enskilda ägare till mellan 600 000 och 800 000 begagnade bilar, som tekniskt sett kan förses med rening. Det finns många miljöintresserade och miljöansvariga förtroendemän och tjänstemän i de kommunala förvaltningarna. Som exempel kan jag nämna det socialdemokratiska borgarrådet i Stockholm som lät sin miljöoch hälsoskyddsförvaltning sammanställa önskemål beträffande miljön i huvudstaden. Främst av dem står katalytisk avgasrening också på begagnade bilar. Regeringen har dock inte enat eller inte kunnat svara positivt på den skrivelse som den har fått. Nej, det är vi i folkpartiet med den samlade oppositionen i riksdagen bakom oss som häromveckan kunde skriva och meddela förvaltningen i Stockholm att vi nu ser till att det skall gå att förbättra miljön också i Stockholm. Fru talman! Ett annat område skall också beröras dessa veckor då vi får ständiga rapporter i massmedia om algblomningen i Västerhavet. Fiskdöden i Västerhavet är en av de största miljökatastrofer som drabbat Sverige. Den har också drabbat en del av de övriga nordiska länderna. Då måste ärendet behandlas därefter. De som drabbas måste få ekonomisk gottgörelse på motsvarande sätt som vid Tjernobylkatastrofen, annars riskerar en hel näringsgren att slås ut. Långsiktigt måste dessutom frågan om yrkesfiskets försäkring mot miljöskador lösas. Denna katastrof borde vara en signal till Birgitta Dahl och övriga socialdemokrater att byta fot och bifalla folkpartiförslagen här i riksdagen. Kattegatt t.ex. bör omedelbart förklaras som miljöskyddsområde. Nästa steg bör vara ett motsvarande beslut för hela västkusten. Då kan särskilda krav på minskade utsläpp ställas. Hur kan socialdemokraterna gå emot reservation 44 efter den katastrof som har inträffat i Nordsjön? Oppositionen har enats kring kravet på en Nordsjökommission för att förstärka det internationella samarbetet. Det finns erfarenheter av en motsvarande kommission för Östersjön. Hur kan socialdemokraterna reservera sig i reservation nr 64 mot en Nordsjökommission — nu när vi vet vilken katastrof som har inträffat? Vi kräver totalförbud mot PCB. Miljögifterna måste stoppas. Hur kan socialdemokraterna motsätta sig reservation 72 av folkpartiet om totalförbud av PCB, nu när vi vet vad som har hänt i Västerhavet? Avgifter bör införas på kväveoxidutsläpp och klorutsläpp. Samarbetet med Norge och Danmark, som tillsammans med Sverige står för en stor del av föroreningarna, bör intensifieras inom ramen för den nordiska miljöskyddskonventionen. Med detta, fru talman, vill jag yrka bifall till motion Jo24 punkt 3. Vi i folkpartiet poängterar att det givetvis inte finns någon anledning att i avvaktan på ett nordiskt samarbete avstå från att använda de möjligheter som miljöskyddskonventionen redan ger oss. Det är naturligt att konsultationer av det slag som folkpartimotionen nr 24 punkt 3 åsyftar kommer till stånd i första hand då nya miljöstörande verksamheter som bedöms få betydande inverkan på svenskt territorium blir aktuella. Åtgärder mot redan tillåtna utsläpp bör också övervägas samtidigt som Sverige bör visa lyhördhet mot liknande krav från de andra nordiska länderna. Beträffande just det nordiska samarbetet finns det all anledning att minnas det förslag som mittenpartierna framlade i vintras i Nordiska rådet om en särskild session om miljöfrågorna. I det nordiska arbetet borde det vara självklart att förena sig kring miljövården. Då är min fråga: Vad gör socialdemokraterna? Hur länge kommer de att förhala detta miljöinitiativ? Jag ställer frågan också till Grethe Lundblad, aktiv i den svenska delegationen vid Nordiska rådet. När kommer ert motstånd att överges? Kommer det att anordnas ett särskilt miljömöte för parlamentarikerna i Nordiska rådet? Fru talman! Folkpartiet har dessutom föreslagit att 10 milj.kr. av de pengar som gödselavgifterna ger skall överföras till forskning om havsföroreningar av kväveläckage från jordbruket. Nu måste vi se till att miljökatastrofen i Västerhavet fungerar som en väckarklocka, så att kampen mot havsföroreningarna börjar föras med en annan kraft och en annan beslutsamhet än hittills. Kom nu med, socialdemokrater! När fisken, sälen och livet dör i algblomningen, då kan ni inte hålla fast vid ert motstånd! Nu får vi ge oss inför inträffade händelser. Fru talman! Det finns också anledning att uppmärksamma de stora sjöarna Vättern och Vänern, men också dricksvattentäkterna för 500 000 västsvenskar — jag tänker då på Göta älv. Älven transporterar stora mängder kemiska och biologiska föroreningar. Utefter älven ligger många industrier, även sådana som man i förstone inte tror skulle släppa ut något farligt. Härommånaden släppte Volvo Flygmotor i Trollhättan ut cyanid i dricksvattnet för 500 000 människor. Några veckor senare släpptes det ut annat från andra industrier utefter älven. Här behövs krafttag för Götaälvdalens befolkning! Det är därför folkpartiet också yrkar bifall till reservation 104. Det är viktigt att älven, som sträcker sig från Värmland via Vänern till kusten och berör ett flertal län, får ett samlat tillsynsansvar. Vi måste få en samlad syn på dessa viktiga frågor. Till allra sist, fru talman: Socialdemokraterna är inte, som miljöministern söker antyda, garanten för miljön. Det är en myt av samma omfattning som socialdemokraternas lingonbok och blåbärsbok. Men tillsammans kan vi, med de förändringar som den samlade oppositionen och de reservationer som folkpartiet yrkar bifall till, komma ett bra stycke längre fram i det viktiga miljövårdsarbetet.

Fru talman! När vi diskuterar miljöfrågorna i riksdagen i dag, gör vi ju det mot bakgrund av vad som händer, inte minst i Västerhavet med de stora bekymmer med algblomning och annat som förekommer där. I sitt inledningsanförande säger Birgitta Dahl att vi måste visa en stor ödmjukhet inför de problem som våra förslag kan åsamka industrin. Hon tycker att vi är oanständigt uppkäftiga när vi ställer längre gående krav än vad regeringen gör. Jag skulle vilja säga till Birgitta Dahl: Visst skall vi vara ödmjuka, men den ödmjukheten skall vi visa mot de krav som naturen och de ekologiska systemen ställer på oss och inrätta våra förslag med utgångspunkt från detta, inte från vad som eventuellt kan vara besvärligt för någon annan verksamhet. I sitt sista inlägg tog Birgitta Dahl också upp ett resonemang om Karl Erik Olssons yttrande, att han hoppades att socialdemokraterna också om de hamnar i opposition kommer att medverka till en radikal miljöpolitik. I så fall, sade hon, får den då bildade regeringen avgå. Men så är det väl ändå inte? Är det på det sättet, så kommer ju den socialdemokratiska regeringen att få minst 17 anledningar att avgå i morgon, när vi skall rösta om detta, för då kommer socialdemokraterna att bli nedröstade på minst så många punkter. I varje fall riskerar de att bli det, och jag tror att det blir så — vi får väl Prot. 1987/88:134 se. Men det är ju möjligt att regeringen får andra anledningar att avgå 6 juni 1988 dessförinnan. Kostnaderna för miljöförstöringen är oerhört stora. Det tänker man inte alltid på. Man opponerar sig kanske mot de kostnader som det innebär att göra någonting för en bättre miljö. Men en tysk som heter Lutz Wicke har räknat ut att för Västtysklands del förorsakar miljöförstöringen kostnader på 400 miljarder svenska kronor om året. Omräknat till svenska förhållanden skulle detta innebära att vi har en miljöförstöring som kostar oss 60 miljarder kronor om året. Detta är fantastiska summor! Det är således mycket lönsamt att satsa pengar på bättre miljö. Och det är fullt motiverat att som vi från centerpartiet kräva att miljön är en utgångspunkt för den ekonomiska politiken. Det är ju först då vi kan få en ekonomisk politik värd namnet. Det är då också rimligt att vi förser de myndigheter som skall hantera de här problemen med tillräckliga resurser. Det är högst rimliga kostnader det då är tal om. Från centerpartiet begärde vi förra året ytterligare 10 milj.kr. till naturvårdsverket. Detta röstades ned, men i årets budget har vi fått de där 10 miljonerna, och det är vi givetvis tacksamma för. Men när regeringen nu talar om 100 nya tjänster på naturvårdsenheterna har man egentligen inte med någonting som möjliggör detta. Från centerpartiets sida har vi i vår motion aviserat att vi skall ställa upp med de nödvändiga resurserna. Samma sak gäller kemikalieinspektionen. En annan fråga som är mycket viktig för den svenska ekonomin är skogsbruket och skogens möjligheter att leva vidare. Vi vet att försurningen och utsläppen i luften medför problem för vår skog, som på sikt, och kanske redan i dag, betyder minskade inkomster för Sverige från just skogsprodukter. Centern har föreslagit ett storskaligt försök med vitaliseringskalkning av svensk skog för att se och lära hur vi skall hantera detta. Vi behöver inte lära allt. Det här pågår redan i framför allt Västtyskland, och vi kan få en del kunskaper om vad man där har gjort och utnyttja denna kunskap också här hemma. Den internationella luftvårdsfonden, som är viktig när det gäller åtgärder mot försurning och nedsläpp av framför allt svavel men också kväve, har varit uppe här, så den skall inte jag närmare gå in på. Det är emellertid också viktigt att skapa förutsättningar för miljöinvesteringar i de länder som i dag inte har ekonomiska möjligheter att av egen kraft göra dem. Då borde vi kunna hjälpa till med krediter av samma typ som vi i dag ger till u-länderna. Det skulle vara mycket viktigt och nyttigt även för oss. Lars Ernestam har fyra gånger frågat varför miljöorganisationerna inte skall få överklaga beslut. Han har fortfarande inte fått något svar. Jag kan bara upprepa frågan och hoppas att Grethe Lundblad kan svara på den. Nu har både Margareta Winberg och Birgitta Dahl haft chansen, så nu borde Grethe Lundblad ha fått tänka så länge att hon möjligen har hittat något argument varför miljöorganisationerna inte får denna möjlighet, som vi har föreslagit i motioner och i en reservation. Avfallsfrågan är kanske ett av de största bekymmer vi har. I 1975 års beslut om avfallshanteringen står det att avfall är en resurs som skall nyttjas. Det är OM ju tveksamt om avfall verkligen är en resurs — i varje fall inte om det ser ut som det gör i dag. Förutsättningen för att avfallet skall bli en resurs är ju att man sorterar det så att man kan använda det på olika sätt, men det är också viktigt att se till att där inte hamnar saker och ting som naturen inte kan hantera. Därför måste avfallsproblematiken lösas och finnas med i bilden redan när man utvecklar en produkt, så att man vet att produkten går att återanvända, går att förstöra eller i varje fall inte förstör naturen. Vi har i en reservation tagit upp att det bör införas en återvinningslag. Vi har också fått en majoritet i utskottet för att kräva källsortering för att kommunerna skall få bränna sopor. Sedan är det det här med batterierna. Regeringen har nu haft ett uppdrag ett bra tag att komma med förslag på ett pantsystem — det var ett provisorium som riksdagen genomförde på regeringens förslag för något år sedan. Den utredning som naturvårdsverket har gjort om avfallshantering skriver att förutsättningen för att man skall få en tillräckligt stor insamling av de miljöfarliga batterierna är att någon typ av pant införs. Som det nu är, fungerar det inte på det sätt som man skulle önska. Det är viktigt att regeringen tar dessa krav på allvar och verkligen kommer med ett förslag, och det ganska snabbt. Ett annat avfallsoch miljöproblem är slamhanteringen. Till detta återkommer jag litet längre fram i dag, när vi skall diskutera jordbruk och miljö. En viktig del här är att industriutsläppen inte får komma in och förstöra den tillgång som slammet kan utgöra. Ytterligare ett miljöeller avfallsproblem är kärnkraften. Där kunde inte Margareta Winberg förstå hur vi kunde kräva lägre svavelutsläpp och mindre koldioxidutsläpp, eftersom detta kunde innebära att någon fick för sig att vi skulle ha kärnkraft! Som Karl Erik Olsson har talat om tidigare, är det ju inte alls på det sättet. Vi har möjligheter att använda andra bränslen i vårt energisystem för att klara oss ändå. Birgitta Dahl gick till angrepp mot Thorbjörn Fälldin och sade att han svek i kärnkraftsfrågan. Men Birgitta Dahl borde veta att vi utan Thorbjörn Fälldins insatser på detta område i dag icke hade haft ett beslut om kärnkraftens avveckling. Det kan jag klart säga. Det var ju Thorbjörn Fälldin som drev den frågan, och det var också han som skapade de förutsättningar och den opinion som krävdes i detta sammanhang. Under hans tid som regeringschef genomfördes en väldigt stor ändring av energipolitiken i Sverige, som miljömässigt blev bättre. Stadstrafiken har diskuterats något här. I detta avseende har regeringen egentligen inte något förslag. Man säger bara att man skall utreda frågan — det är, för resten, bara en av många frågor som skall utredas. Det finns i dag möjligheter att åstadkomma en bättre stadsmiljö, och det är oerhört angeläget att åtgärder vidtas. Det är ju tätorterna som har den sämsta luften. Vårt förslag, som majoriteten stöder — och som gäller bättre rening även för äldre bilar — är mycket viktigt i detta sammanhang. Jag har fått brev från människor som sysslar med sådana här saker, och de säger att det inte är så krångligt att åstadkomma förbättringar som man har velat påskina. Man är klar över vilka system som skall användas när det gäller att rena gamla bilar. Det är alltså enkelt att åstadkomma en ändring. Utsläppen skulle ju därmed minskas mycket kraftigt. Även frågan om naturskyddet har diskuterats. Naturligtvis är det en viktig fråga. Margareta Winberg var inne på att man skulle 'studera jordoch skogsbrukets metoder. Vi i centern har faktiskt en reservation, där vi säger att man borde göra miljökonsekvensberäkningar när det gäller vissa skogsbruksmetoder, så den reservationen kan Margareta Winberg rösta för. Men när det gäller naturen och möjligheterna att bevara denna är, skulle jag vilja säga, regeringens vandalisering av åkermarken det stora problemet. Den jordbrukspolitik som man vill genomdriva och som innebär att en hel del av den svenska åkerarealen skall planteras med skog är det största bekymret. I går hade centern miljödag, och jag åkte då genom områden med vacker hagmark. Tack vare jordbruken med betesdrift finns det alltså fortfarande hagmarker. Utan sådana jordbruk skulle hagmarkerna inte finnas. Problemeni detta sammanhang är i dag stora. Den socialdemokratiska regeringspolitiken utgör här ett hot. Om denna genomförs, blir vi av med dessa hagmarker. Av detta betänkande framgår att det råder enighet om att det är viktigt att utbildningen i större utsträckning än som i dag är fallet omfattar miljöfrågor. De människor som skall bygga vårt samhälle för framtiden måste ha kunskaper om hur det biologiska livet fungerar. Det räcker inte att bara veta hur ekonomin och tekniken fungerar. Om man enbart har de kunskaperna, går det inte att bygga ett bra samhälle. Man måste alltså se till helheten på ett helt annat sätt än man nu gör. De bekymmer som vi har i dag har till stor del sin grund i att man inte har tillräckliga kunskaper. Jag tycker att Margareta Winberg resonerade ganska konstigt när hon talade t.ex. om lagarna. Hon sade att människors värderingar är viktiga. Men om människors värderingar är viktiga, är det väl också viktigt att människor har kunskaper. Således är det mycket bra om det finns möjligheter till utbildning. Samtidigt sade Margareta Winberg att det inte var lagarna som skulle styra — men det måste de väl ändå göra. När hon sedan kom in på frågan om ekonomiska styrmedel vände hon helt plötsligt. Nu skulle lagarna styra. Margareta Winbergs resonemang gick alltså inte riktigt ihop. Jag tror att det behövs en kombination av dessa olika saker för att det skall fungera bra. Vi har föreslagit en del ändringar när det gäller lagstiftningen. Vi vill t.ex. ändra 5 § miljöskyddslagen. Vi tycker att varaktigheten av en skada skall vara av betydelse vid bedömningen av skadan. Men det har man inte velat gå med på. I preventivt syfte är det dock viktigt att det kriteriet finns med. Miljölagstiftningen och miljömålen är besvärliga områden. Därför kräver vi att det skall finnas en statsåklagare, vars specialområde är miljömål. Men inte heller på den punkten håller man med oss om det vi säger i vår reservation. Vidare har vi krävt att det skall finnas en miljöombudsman. Det är ju alldeles klart att den enskilde långt ifrån alltid har möjlighet att agera i alla de frågor där det är motiverat att agera. Man saknar kunskaper på området. Dessutom vet man inte hur man skall bete sig för att få någon rätsida på det ena eller det andra problemet. Inte heller dessa våra krav har man alltså velat villfara. Men, som sagt, det skulle vara av stor vikt att ha en miljöombudsman när det gäller att skydda, bevara och förbättra miljön. De bekymmer som vi i dag har beträffande Västerhavet har något diskuterats i Nordiska rådet. Det skulle vara väldigt bra om Grethe Lundblad i någon mån kunde beskriva Nordiska rådets agerande i detta sammanhang. Vi hör ju ofta av den svenska regeringen att man är en pådrivande kraft i detta avseende. Men om jag inte tar alldeles fel, har man från Nordiska rådets sida varit ganska missnöjd med det sätt på vilket de olika ländernas miljöministrar har agerat. Det skulle således vara väldigt bra om Grethe Lundblad något kunde redogöra för vad som verkligen har förevarit. Hon är ju engagerad i Nordiska rådet. Fru talman! Med det sagda yrkar jag bifall till de reservationer av centerpartiet som är fogade till detta betänkande samt till utskottets hemställan på de punkter där vi i centern har bidragit till en majoritet.

Fru talman! I slutet av förra året gick Birgitta Dahl i egenskap av landets miljöminister ut med ett av sina många stolta löften. Hon sade nämligen att miljöhänsynen skulle styra trafikpolitiken. Under vårens lopp har jag dock gång på gång haft anledning att här i kammaren påminna om vad hon lovat. Kammaren har redan avverkat flera stora trafikpolitiska betänkanden från trafikutskottet. Ett betänkande handlade om bilismen och vägtrafiken, ett annat om järnvägspolitiken, ett tredje om forskningen på trafikområdet osv. Det är helt klart att Birgitta Dahls löften inte har infriats och att en riksdagsmajoritet, tyvärr, har medverkat till en utveckling i alldeles galen riktning. Flera talare har nämnt de enorma kostnader som det här rör sig om. Man kan alltså mäta miljöskadorna i reda pengar. Olika belopp har nämnts. Ett belopp är 60 miljarder. Det handlar således om otroliga, för människor knappt fattbara, belopp. Men det finns någonting annat som i dag är lika konkret och somt.o.m. är mycket mera skrämmande än dessa miljardförluster för landets ekonomi och det är den havsdöd som har bevittnats och den skogsdöd som har blivit allt allvarligare under de senaste åren. När de första larmen kommer har det alltid varit så, att väldigt få forskare och politiskt ansvariga direkt tagit fasta på dessa. Under de senaste 15-20 åren — i varje fall i ett tidigare skede av denna utveckling — har aktiva inom miljörörelsen mötts av hån och mycket märkliga tillmälen från dem som är ansvariga på det miljöpolitiska området i landet. Jag skall inte uppta kammarens tid med att påminna om alla de händelserna eller om sådant som i det sammanhanget ger uttryck för en mycket farlig hållning till miljölarmen och det arbete som landets miljöorganisationer har lagt ned i detta avseende. Det blir andra tillfällen att påminna om det. Ilskan har varit stor, och engagemanget har inte minskat när miljöaktivister, miljökämpar och organisationer, alltifrån Svenska naturskyddsföreningen ner till små lokala miljöorganisationer, har bemötts på detta sätt. Det har hänt någonting på alla dessa år. Forskare står i dag upp och använder ordet katastrof om det som händer i havet. Det var inte möjligt tidigare, utan det var ett förskräckligt tassande innan man vågade använda — Prot. 1987/88:134 sådana starka ord. Allt fler politiskt ansvariga och folkvalda har i dag bättre 6 juni 1988 miljökunskaper och vill och vågar tala om miljöproblemen i mycket klarare termer än tidigare. Men detta hjälper inte, om regering och riksdag inte snabbt fattar de beslut som verkligen skulle kunna åstadkomma förändringar i praktiken. Låt mig därför återvända till exemplet Birgitta Dahl och de miljöhänsyn som skulle styra trafikpolitiken. Det tycks vara på samma sätt i Sverige som i landet Italien, där jag var med trafikutskottet på en studieresa hösten 1986. De enorma problem och det kaos som råder i trafiken i vissa av de större städerna i Italien visar att det är dags — eller att det har varit dags för länge sedan — att diskutera gränser för bilismen. Jag ställde frågan till de politiskt ansvariga på olika nivåer i Italien, om de aldrig hade diskuterat gränser för biltätheten i landet. De var tysta en stund och sade sedan: Nej, i ett land där Fiat har säte kan vi inte diskutera i sådana termer. Detta är direkt tillämpbart på landet Sverige, fru talman, men här är det Volvo som har den stora makten och det stora inflytandet. Bilkoncernen Volvo har lyckats få regeringen att gå med på mycket märkliga ställningstaganden och har tyvärr också fått riksdagsmajoriteten med sig i flera fall. Det är alltså inte miljöhänsynen som styr trafikpolitiken. Jag har försökt att debattera dessa frågor med både Birgitta Dahl och Sven Hulterström. De säger inte att Volvo styr detta lands trafikpolitik, men det är mycket svårt att få klara besked om de frågor jag ställer. Det gäller bl.a. det stora motorvägssystemet Scandinavian Link; som har diskuterats här och på många andra ställen i Sverige sedan 1985. En mycket viktig sak i ställningstagandena från början var om regeringen, innan Kjell-Olof Feldt gav löftet till P.G. Gyllenhammar att bygga en del av ScanLink, motorvägen i Bohuslän, hade tittat närmare på vilka miljökonsekvenser ett sådant bygge skulle få. Redan 1984 föregick beslutet om nedläggning av Uddevallavarvet Kjell-Olof Feldts löfte att i utbyte mot en bilfabrik, som Gyllenhammar skulle bygga, skulle motorvägen byggas åt Gyllenhammar. På sommaren 1985 försökte jag få insyn i de olika handlingar som rörde både bilfabriken, motorvägen och ScanLink. Jag fick så småningom reda på att finansdepartementet hade hemligstämplat materialet, så jag vet inte om miljöfrågor eller miljöhänsyn över huvud taget diskuterades. Jag tog därför i en interpellation till Olof Palme upp detta problem. Jag fick svar av Sven Hulterström och fick reda på att miljöoch naturvårdsfrågor självfallet skulle belysas i vägverkets projekteringsarbete. Det svaret fick jag den 5 november 1985. Den 27 november 1986 ställde jag liknande frågor till Birgitta Dahl. Hon sade: ”Miljökonsekvensbeskrivningar har därför också tagits fram för den diskuterade motorvägen mellan Stenungsund och Uddevalla.” De miljöskyddsprövningar som gjorts hade utförts av vägverket och naturvårdsverket. Fru talman! Det har sedan visat sig att dessa beskrivningar, om det över huvud taget har funnits några sådana, dock aldrig har redovisats inför svenska folket, inför de förtroendevalda, inför riksdagsledamöterna eller inför miljöorganisationerna. Men regeringen gav ändå klartecken till att sätta i gång motorvägsbygget. Antingen ljuger Birgitta Dahl och Sven Hulterström om att det hade gjorts miljökonsekvensbeskrivningar av motorvägen, eller också struntade de i dem. Det visar sig nämligen att den motorväg som skall byggas i" Bohuslän och som kommer att leda till att biltrafiken ökar ännu mer, att skogsdöden förvärras och att miljön i havet blir ännu sämre än i dag, skall gå genom ett lagskyddat område, Bratteforsåns dalgång. Vad hjälper det då om Birgitta Dahl, efter det att regeringen gav klartecken till att bygga vägen, säger att beslutet var en plump i protokollet? Det hjälper inte med en minister som springer ut och säger sådana saker om hon samtidigt sitter med i landets regering och fattar de här vansinniga besluten. Birgitta Dahl presenterade, samtidigt som hon presenterade den miljöproposition som har lett fram till det betänkande vi i dag diskuterar, en liten söt bok som heter Blåbärsboken. Där finns en hel del viktiga råd till allmänheten. Det är rätt sött och oskyldigt, men där finns naturligtvis också sakupplysningar. Där står bl.a.: ”Mellan 60 och 70 procent av de försurande kväveoxidutsläppen kommer från trafiken.” Hon talar också om hur mycket utsläppen skulle kunna minska om hastigheterna på vägarna bara sänktes. Vidare säger Birgitta Dahl: ”Biltrafiken är den största källan till blyutsläpp.” Vi vet att just blyet är ett av de farligaste gifterna, som skadar både barn och vuxna. Detta är alltså bara små råd och tips till oss som kanske tvingas använda bilen att vi skall köra litet saktare. Men Birgitta Dahl är inte beredd, vilket inte heller riksdagens majoritet är, att fatta ett beslut om att hastigheterna på vägarna skall sänkas. Om man menar allvar skulle man kunna fatta ett beslut som träder i funktion nästan omgående. Det skulle kunna åstadkomma en del. Regeringen och Birgitta Dahl har inte heller varit beredda att ställa de långtgående krav som de borde ha gjort när det gäller katalytisk avgasrening. De har gått ett steg längre tack vare att opinionen är så stark, men inte tillräckligt långt. Framför allt är det ingen i regeringen, inte heller Birgitta Dahl, som ens vågar andas om att verkligen sätta klara gränser för bilismen i Sverige. Fru talman! Jag vill mot slutet av mitt anförande läsa upp vad som står i den trafikproposition som Sven Hulterström här signerat: De hittillsvarande erfarenheterna är att bilismen har en betydande utvecklingskraft. Den teknologiska utvecklingen och den fortsatta välståndstillväxten i vårt samhälle leder till att bilismen kommer att växa ytterligare. Bilismen kommer alltså i högsta grad vara en del av de framtida transportsystemet. Jag skulle vilja återgå till den bok som Birgitta Dahl har gett ut, Blåbärsboken. Hon säger där: ”Tåget är miljövänligare och energisnålare än både bil, buss och flyg. Järnvägstransporter är sex gånger mer energieffektiva än landsvägstransporter. Och eldriven järnväg bidrar inte till luftföroreningar. Men varför drar inte Birgitta Dahl, regeringen och riksdagsmajoriteten - Prot. 1987/88:134 några konsekvenser av detta? Varför säger man inte ja till de 45 miljarder 6 juni 1988 som vpk har krävt för att bygga ut. järnvägen, vilket skulle minska landsvägstransporterna? Varför avvisar regeringen och majoriteten i riksdagen vpk:s förslag att tunga landsvägstransporter över 30 mil skall flyttas över till järnväg? En rad sådana konkreta förslag, som skulle ha kunnat genomföras redan i år, har man alltså sagt nej till. Det patos som Birgitta Dahl visar i många sammanhang står i skarp kontrast till de miljökatastrofer och miljölarm som vi bevittnar, om hon inte i praktiken följer upp dem och säger ja till sådana förslag som bl.a. vpk har framfört. Det skär sig också mot det Sven Hulterström har sagt och de förhoppningar han har på ekologiska bilar och ekologiska vägar. Tro det eller ej, men just det vansinniga begreppet har han fått låna av en svensk professor, som sitter med i en utredning, och sedan har han faktiskt tagit med. det i sin proposition. Innan jag slutar vill jag yrka bifall till samtliga vpk-reservationer. Tyvärr har riksdagen redan kört över en del av de krav jag har nämnt, men det finns ytterligare några som bl.a. har med bilarnas miljöförstörande effekt att göra.